Herr talman! När man hör Sigrid Bolkéus skulle man kunna tro att Socialdemokraterna jämte Ny demokrati och Vänsterpartiet inte vill spara någonting alls. Jag vill ändå påminna om vad de har skrivit i betänkandet. Där står det: ''Utskottet delar för sin del den uppfattning som kommit till uttryck i propositionen, nämligen att det reformarbete som hittills ägt rum när det gäller rättshjälpen inte varit tillräckligt kostnadsdämpande och att besparingar behövs.- - Som utskottet redan konstaterat krävs emellertid besparingar och effektiviseringar inom rättshjälpsområdet - -.'' Det är alltså 40 milj.kr. som Socialdemokraterna har varit med på att vi skall spara på rättshjälpsområdet. Nu säger Sigrid Bolkéus att de 15 miljoner som vi föreslår när det gäller inkomstgränsen är någonting helt oacceptabelt. De förslag som Sigrid Bolkéus räknat upp har marginella effekter och ger knappt någon miljon. Sedan säger Sigrid Bolkéus att det oacceptabelt att sänka inkomstnivån till fyra basbelopp. Det var en socialdemokratisk regering som satt mellan 1983 och 1988. Då var inkomstgränsen 110 000 kr. Om man räknar om 1988 års inkomster 110 000 kr. till dagens penningvärde, kan man konstatera att gränsen ligger vid ungefär fyra basbelopp. Det betyder att Sigrid Bolkéus vid det tillfället hade tillsammans med sina partikamrater en oacceptabel nivå för då man kunde erhållande av rättshjälp. Med den förändring till fyra basbelopp som regeringen föreslår i sin budgetproposition skulle 80 % av dem som i dag får rättshjälp också få det med det föreslagna systemet. Inte nog med det. Det stora flertalet kvinnor i dag skulle erhålla rättshjälp om nivån skulle vara fyra basbelopp. Eftersom jag har så litet tid på mig, hinner jag inte ta upp alla de frågor som jag skulle önska. Jag vill ändå säga när det gäller den allmänna rättshjälpen att är det absolut största område som man får rättshälp för är gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Det är där man möjligen skulle kunna begränsa något. 16 291 ärenden gällde gemensamma ansökningar, faderskapsfrågor, som

Herr talman! Av vad Sigrid Bolkéus här säger drar jag den slutsatsen att om regeringen kommer tillbaka med ett förslag om höjda rättshjälpsavgifter, kommer Socialdemokraterna att stödja det förslaget. Socialdemokraterna, Ny demokrati och Vänsterpartiet vill ha ett nytt förslag om besparingar, eftersom man inte är beredd att anta det förslag som regeringen har lagt fram. Sigrid Bolkéus föreslår nu höjda rättshjälpsavgifter. Jag skall framföra detta. Det är klart att det är en väg att gå, men jag vill bara påminna Sigrid Bolkéus om att om man höjer självrisken för samtliga individer som ansöker om rättshjälp, drabbar detta de sämst ställda först. Om man sänker inkomstgränsen, betyder det att alla som tjänar under 110 000 kr. betalar i stort sett ingenting, men om man höjer självrisken till 1 000 kr. eller 2 000 kr. för att få in de 40 milj.kr., som också Socialdemokraterna har ställt sig bakom, drabbas först de som har låga inkomster. Jag skall dock framföra att Socialdemokraterna anser att detta är ett bra besparingsförslag. Sigrid Bolkéus sade att det finns besparingar att göra, som inte drabbar någon. Jag tror inte att det finns en enda besparing som kan genomföras utan att det drabbar någon, för i så fall är det inte fråga om någon besparing. Administrationskostnaden för rättshjälpen ligger i dag på ca 10 milj.kr. Det är möjligt att det kan bli någon variation uppåt eller nedåt, men detta är ändå väldigt marginella kostnader. Sigrid Bolkéus anser att man skall ha kvar den här gränsen. En inressant fråga blir då: Behöver man verkligen betala ut rättshjälp för alla de 16 300 gemensamma ansökningarna? Är det säkert att de som har två barn och tjänar över 160 000 kr. behöver rättshjälp just för detta ändamål?

Herr talman! Om allmän rättshjälp beviljas, får den rättssökande till sin hjälp en advokat som betalas av staten. Till skillnad från övriga rättshjälpsformer skall den rättssökande vid allmän rättshjälp bidra med kostnaderna genom att betala en avgift. Den som har låg inkomst betalar en lägre avgift, medan den som tjänar mer får betala en högre avgift. På så sätt har man försökt utjämna olika människors möjligheter i ekonomiskt hänseende att tillvarata sin rätt. Den som har god ekonomi skall inte komma i ett bättre läge än den som har det sämre ställt. När rättshjälpslagen infördes kunde allmän rättshjälp i princip beviljas i alla typer av ärenden. Av besparingsskäl -- som också Britta Bjelle omnämnde i sitt anförande -- har dock under senare år flera stora och viktiga ärendegrupper undantagits, t.ex. fastighetstvister och skadeståndstvister. Genom dessa begränsningar utgår numera allmän rättshjälp huvudsakligen i familjemål, alltså i mål som handlar om äktenskapsskillnad, vårdnad av barn, umgänge och underhåll. Inom Ny demokrati kan vi inte ställa upp på ytterligare begränsningar, därför att vi värnar om den enskilde individens rätt att få så viktiga saker avgjorda som det handlar om just i familjemålen. Ett viktigt komplement till den statliga rättshjälpen har alltsedan 1970-talet varit privata rättsskyddsförsäkringar. I alla s.k. sakförsäkringar finns en rättskyddsförsäkring inbyggd. Den som har en hemförsäkring, en villaförsäkring, en bilförsäkring, en båtförsäkring eller någon annan försäkring har därmed också en privat rättsskyddsförsäkring, som vid en eventuell rättslig tvist betalar kostnaderna för bl.a. advokat. Inom vissa rättsområden är det i dag möjligt för den enskilde att vid en tvist uttnyttja både den privata och den statliga rättshjälpen. Inom andra rättsområden kan endast formerna utnyttjas. Sigrid Bolkéus har här berättat om Folksams tidigare åtgärd. Som hon nyss anförde kommer regeringens förslag att få störst betydelse för den enskilde när det gäller familjemålen. Därför tänker jag inte ta upp någonting om detta, eftersom det i stort sett bara blir fråga om ett upprepande. Herr talman! Det finns ytterligare många exempel på när förslaget får oacceptala konsekvenser. Ett sådant är de under senare tid uppmärksammade barnaroven. Män av utländsk härkomst, som har barn tillsammans med svenska kvinnor, har fört barnen till släktingar i hemlandet. Dessa fall har ökat under senare år. För att kvinnan skall ha någon möjlighet att återfå barnet krävs ofta stora insatser vid utländska domstolar. Det handlar många gånger om kostnader över 100 000 kr. Med regeringens förslag skulle kvinnor som tjänar mer än 12 100 kr. i månaden själva få svara för kostnaderna. I praktiken skulle de tvingas att stillatigande acceptera att de aldrig får återse sina barn. Vid tidigare besparingar inom rättshjälpsområdet har som princip gällt att de som drabbats haft möjlighet att skydda sig på något annat sätt. När fastighetstvister och skadeståndstvister undantogs från rättshjälpen var ett av skälen att det fanns andra möjligheter att få sina kostnader betalda genom privata försäkringar. Det är obegripligt att regeringen nu är beredd att gå ifrån denna princip och inom viktiga rättsområden ställa människor helt utan skydd. Sigrid Bolkéus nämnde att man kan göra besparingar när det gäller tvister om motorfordon. Britta Bjelle önskade förslag från bl.a. Ny demokrati. Jag skall ta upp några exempel. Förutom vid tvister om motorfordon skulle man kunna göra besparingar i mål som rör näringsidkare. I dag beviljas småföretagare inte så sällan rättshjälp vid tvister som rör näringsverksamheten. Det gäller företagare som har en ekonomi som kan jämställas med en löntagares i vanliga inkomstlägen. Alla företagare har möjlighet att teckna en företagarförsäkring som omfattar rättsskydd. Det kan knappast vara för mycket begärt att den som avser att driva en rörelse själv får ta ansvar för de rättsliga kostnader som kan uppstå vid en eventuell tvist. Det skulle också vara möjligt att genom förändringar i andra regelsystem åstadkomma besparingar på rättshjälpsanslaget. Ett exempel gäller reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott. I dag finns ett detaljerat och komplicerat system för hur dessa bidrag skall bestämmas. Trots att det inte handlar om något kvalificerat juridiskt arbete utförs arbetet med att samla in inkomstuppgifter och beräkna bidragets storlek av advokater. Advokaternas förslag till underhållsbidrag skall därefter godkännas av försäkringskassan. Ofta blir då kommunen genom socialkontoret inblandad. Ett ärende som gäller underhållsbidrag kostar alltså pengar för försäkringskassan, kommunen och belastar rättshjälpsanslaget. Dessa onödiga kostnader kan man spara en hel del pengar på genom förändringar i arbetsrutinerna. Uppskattningsvis uppgår kostnaderna på rättshjälpsanlaget till minst 10 milj.kr. om året. Reglerna för beräkning av underhållsbidrag borde göras om. I stället för dagens komplicerade system borde bidragen räknas ut av försäkringskassan på grundval av de uppgifter om den inblandades ekonomi som kassan redan har tillgång till. Kanske rentav mina förslag sparar mer än de 15 milj.kr. som regeringen föreslagit. Riksrevisionsverket kan säkert räkna ut detta. Samtidigt som regeringen nu föreslår inskränkningar i rätten till allmän rättshjälp har det kommit ett förslag från justitiedepartementet om att rätten till rättshjälp för brottsoffer skall utvidgas. Den som drabbas av ett brott kommer i större utsträckning än för närvarande att kunna anlita en advokat som hjälper honom eller henne bl.a. med att få skadestånd från gärningsmannen. Rättshjälpen i denna typ av tvister blir helt kostnadsfri och lämnas även om den enskilde har det mycket gott ställt. Det är förvisso viktigt att stödja brottsoffer. Men är det viktigare än att se till att barn inte far illa i sådana situationer som jag nyss har beskrivit? Denna fråga riktar jag speciellt till Liisa Rulander, eftersom hon har kommenterat min inställning i Göteborgsposten. Eftersom jag inte har fått möjlighet att bemöta hennes uttalande om att jag bara hänger med på någon linje, vill jag passa på att här under denna debatt bemöta Liisa Liisa Rulander säger också följande i ett reportage i GP: ''I stället är det nog så att de som tjänar på den nuvarande höga gränsen är personer som har råd att tvista om ingenting.'' Liisa Rulander, säg till de kvinnor som behöver rättshjälpen att deras tvister är om ingenting. Jag tycker att Liisa Rulander skall vända sig till rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall så att hon får reda på vilken typ av tvister som är övervägande. Eftersom Liisa Rulander har gjort sig till taleskvinna för regeringspartierna i utskottet och uppgivit att de inte kan se någon annan lösning just nu, är väl mina förslag välkomna. Eller skall även dessa förslag ratas eftersom de kommer från mig som representant för Ny demokrati? I och för sig vore det ju en konsekvent hållning från regeringspartierna. Men jag talar inte i egen sak, utan jag talar för dem som skulle bli drabbade av regeringens mycket illa genomtänkta förslag. Åter till sakfrågan. Det finns inte några uppgifter om att man inom justitiedepartementet skulle ha bedömt att det ena området är viktigare än det andra beträffande brottsoffren. Men eftersom förslagen kommer samtidigt, måste man väl ändå dra slutsatsen att brottsoffren prioriteras på bekostnad av rättssäkerheten i familjemålen. Eller är det så enkelt att de olika förslagen har handlagts av skilda avdelningar inom departementet och att den ena inte vet vad den andra gör? Herr talman! En grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle är att alla skall vara lika inför lagen. För att denna princip skall få någon betydelse i praktiken krävs att den enskilde har ekonomiska möjligheter att ta till vara sina rättsliga intressen.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 Eller, som jag uttryckte det i min motion: Endast de fattiga och de rika kommer att kunna anlita advokat, inte vanligt folk med normala inkomster. För mig är det fullkomligt obegripligt att man lägger fram en sådan proposition. Enligt uppgift gör regeringen det dessutom för att spara futtiga 15 milj.kr. Det är en upprörande inställning som regeringen har när det gäller den självklara rätt som folk har att få samhällets stöd i utsatta lägen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande JuU26 och avslag på reservationerna, vilket innebär avslag på propositionen.

Herr talman! När jag talar om besparingar talar jag inte om 40 milj.kr., utan jag talar om dessa futtiga 15 milj.kr. Enligt de beräkningar som har gjorts på rättshjälpsmyndigheten är det ca 10 milj.kr. som kan sparas in på att det inte är advokater som sköter utredningarna. Beträffande motorfordonstvister och rättshjälpen till näringsidkare kanske man kommer upp till de ca 15 milj.kr. som regeringen säger sig vilja spara genom att sänka inkomstgränsen från sju till fyra basbelopp. Jag har aldrig sagt att de fattigaste och de värnlösa inte skall få någon rättshjälp. De kommer naturligtvis att få rättshjälp. Jag har frågat varför vanligt folk med normala inkomster, och i detta fall kvinnor som tjänar 12 000--13 000 kr. i månaden, inte skall kunna driva sina tvister och få rättshjälp till detta i vårt samhälle.

Herr talman! Jag har hört siffran 12 000 kr. flera gånger samtidigt som man hänvisar till att det är kvinnor med barn som inte kan driva sina mål. Om en kvinna med två barn vill driva ett mål, kan hon ha inkomster upp till 161 000 kr. med dagens basbelopp och 168 500 kr. med nästa års basbelopp, vilket kanske känns mest angeläget, eftersom vi nu talar om denna fråga och det snart är sommar. Det betyder alltså att man kan ha inkomster upp till 168 000 kr., ha två barn och få rättshjälp anser sig behöva det. Det handlar alltså inte om dem som har det allra sämst ställt när man talar om personer som tjänar

Herr talman! Eftersom jag inte har haft tillfälle att i Göteborgs Posten läsa vad som har lagts i min mun, kan jag i denna kammare inte föra den debatten vidare. Däremot vill jag hävda att det är angeläget, precis som Karl Gustaf Sjödin säger, att vi verkligen ser till att de sämst ställda får det som de behöver och att man tryggar rättshjälpen för deras del. Naturligtvis är det oftast kvinnorna som begär rättshjälp. Men jag hävdar, liksom i mitt debattinlägg nyligen, att de kommer att få denna hjälp. De som har det sämst ställt och som har barn tar man hänsyn till även i propositionen. Därför kan jag ställa mig bakom förslaget i propositionen såsom det ser ut i dag. Men jag säger fortfarande att det är viktigt att man följer utvecklingen. I en lågkonjunktur och med tanke på hur den svenska ekonomin ser ut i dag är det viktigt att man hela tiden anpassar sig till verkligheten här och nu, men att man strävar efter förbättring efter hand som alla har råd med det. Vi kan inte bara se till de 15 milj.kr. som vi nu debatterar. Vi måste även inse att det finns många fler områden i vårt samhälle där vi så att säga måste se över situationen för de sämst ställda. Det betyder faktiskt att de som har över 161 000 kr. om året inte behöver ha denna hjälp, när det finns de som tjänar 109 000 kr. om året och som kanske behöver hjälp på andra områden än bara inom rättshjälpsområdet.
Herr talman! Jag är övertygad om att Liisa Rulander är intresserad av dessa frågor. Men trots allt går vi, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet emot detta förslag, eftersom vi anser att det är fel ställe att göra besparingar på. Även fattiga och vanliga männniskor i dessa rättstvister, och framför allt de kvinnor som har fått sina barn bortrövade, kommer att drabbas av detta. Det innebär kostnader som är mycket stora. Anser Liisa Rulander att dessa kvinnor stillatigande skall sitta och titta på när deras barn blir bortrövade till andra länder?
Herr talman! Jag tycker det verkar som att vi inte riktigt lyssnar på varandras inlägg. Jag upplever att Karl Gustaf Sjödin inte har tagit mitt inlägg på allvar. Jag hävdar där att det är barnfamiljerna som får stödet. Det går vi med på. Jag tycker att det är litet synd om vi talar förbi varandra. Det verkar som om vi egentligen skulle vara överens i sak. Karl Gustaf Sjödin har nu kommit med förslag till de förändringar han vill ha när det gäller besparingar, och det är okej. Jag kan inse att det kan vara svårt att ibland se att medlen kan leda till samma mål. Vi har just nu olika sätt att se det. Jag beklagar om denna besparing inte går igenom. Det kommer att ytterligare fördröja rehabiliteringen av svensk ekonomi. Detta om något kommer att drabba de svagaste grupperna i Sverige.
Herr talman! Jag hoppas att riksrevisionsverket kan räkna ut om mina förslag kanske uppnår de 15 milj.kr. som man gör i besparing genom detta förslag. Beträffande frågan om vilka detta kommer att drabba, hämtar jag mina uppgifter från en sakkunnig, nämligen överdirektören i rättshjälpsnämnden Jonas Ågren. Jag litar faktiskt på hans uppgifter. Han hävdar att det är dessa kvinnor som kommer att drabbas.

Herr talman! Jag har gång på gång under min riksdagstid varnat för de successiva förändringarna och försämringarna i rättshjälpsreformen. Jag tycker att det är viktigt att nu föra en diskussion i sak om rättshjälpsreformen i stället för att den ene hugger på den andre för vad som gjordes under olika regeringsperioder. Vi har nu kommit i den situationen att det blir så pass allvarliga försämringar i rättshjälpsreformen att man kan ifrågasätta om syftet med den kan komma att uppfyllas. Detta säger jag inte mest ur advokatsynpunkt, utan det rör sig framför allt om den rättsökande allmänhetens intressen. Det har under lång tid pågått en utveckling där advokaterna söker sig till andra områden. Det allvarligaste i detta läge är att de gradvisa försämringarna i rättshjälpsreformen leder till att allt färre advokater vill ägna sig åt detta område. Det leder i sin tur till att de mest kvalificerade och erfarna drar sig bort från området, och det är en mycket allvarlig tendens. Det är därför inte överord när Lars Bentelius, generalsekreterare i Advokatsamfundet, i yttrandet använder uttryck som ''förödande ingrepp''. Jag vill i detta sammanhang nämna att Bentelius själv har särskilda erfarenheter från detta område. Han var med i den kommitté som utredde rättshjälpsfrågor. Det är därför av intresse att man i Advokatsamfundets yttrande tar upp frågan om de allmänna advokatbyråernas ställning. Jag kan inte nu gå in på alla detaljer. Var och en kan ju läsa vad som där står skrivet. Även från andra håll talar man om vilka negativa konsekvenser detta kommer att få för de allmänna advokatbyråerna. Vi har bevittnat hur man i allför stor utsträckning har tvingats lägga ner de allmänna advokatbyråerna. Vi har i landet inte ett heltäckande system med allmänna advokatbyråer, vilket en gång var syftet. Även de allmänna advokatbyråerna har tyvärr i allför stor utsträckning kommersialiserats. Denna negativa konsekvens kan i sin tur få den effekten att det blir fråga om ökade kostnader för samhället i och med att de allmänna advokatbyråerna får nya svårigheter. Det är många som har hört av sig i denna fråga, både enskilda människor och andra. En allmän advokatbyrå har skrivit till mig, och man säger följande: Genomförs nu regeringens förslag får detta till konsekvens att en ensamstående med en månadslön på 10 733 kr. inte längre får rättshjälp. Jag vill hävda att man härigenom avskaffar möjligheten till allmän rättshjälp för de allra flesta heltidsarbetande. I skrivelsen fortsätter man med att säga följande: Då det gäller familjerätt kan jag endast konstatera att regeringsförslaget blir katastrofalt för våra medborgare och de utlänningar som är bosatta här. Tvister om vårdnad och umgänge kan bli mycket dyra, och kostnader om 10 000--30 000 kr. är inte ovanliga. Rättegångar om underhåll torde belöpa sig till minst 5 000--10 000 kr. När det gäller vårdnads och umgängestvister utgår jag ifrån att föräldrarna först försöker lösa problemen genom den service som socialnämnderna är ålagda att ställa upp med. Vem har då råd att ge sig in i en familjerättslig tvist? Svaret gavs i det referat som jag nyss gjorde. Det blir drastiska konsekvenser av att man antingen hamnar på den ena sidan och får rättshjälp eller hamnar på den andra och inte får rättshjälp. Det är det som är så förödande på familjerättsområdet. Det är detta som jag och Anita Johansson har framhållit i vår motion, och vi kommer fram till att yrka avslag på regeringens förslag. Jag läser sedan till min förvåning i reservationen att det inte finns behov av att göra ytterligare en utredning och granskning av detta, utan departementet skulle förfoga över så bra material att man inte behöver göra någon utredning. Det kan ju inte vara sant, och det har redan framhållits i debatten. Praktiskt taget alla remissinstanser har sagt att detta underlag är otillfredsställande. Man har särskilt understrukit osäkerheten i de ekonomiska beräkningarna, vilka ligger åtskilliga år tillbaka i tiden och dessutom grundar sig på ett osäkert material. Det är därför enligt min mening uppseendeväckande att man inte i detta sammanhang har sett till att få en utredning om hela rättshjälpsreformen. Det behövs nu verkligen klarläggas hur målsättningarna skall kunna uppfyllas. Hur skall man kunna göra någonting som inte kommer att leda till att detta blir en halvmesyr och till slut ingenting alls? Det är mycket välförtjänt att detta förslag från regeringen kommer att avslås. Regeringen vill spara 15 milj.kr. och gör det på ett så oriktigt sätt att man får dessa konsekvenser som praktiskt taget alla remissinstanser har talat om. Sådana dåligt förberedda förslag skall avslås rakt upp och ner! Sedan bör det tillsättas en utredning som verkligen ser till att vi får en översyn av rättshjälpen så att vi kan stå för att den uppfyller de krav som ett modernt samhälle ställer.

Herr talman! Riksdagsledamöter! Jag kan hålla med Hans Göran Franck om det sista han nämnde, men han har nog satt sig i ett litet glashus alldeles för sig själv. Jag har suttit här i kammaren mer eller mindre sedan kl. 10 i förmiddags, med smärre avbrott, och vad jag känner här inne i bröstet vill jag inte riktigt säga, för då skulle jag få en stor stor svart fläck i mitt hjärta. Jag blev nämligen lärd när jag var ung att ljuger man och svär får man svarta fläckar i hjärtat. Det är därför inte värt att jag talar om det. Jag vill börja med att säga att rätten till frihet bl.a. innebär yttrandefrihet. Det kanske är lika bra att jag säger det, för man vet ju aldrig vad som kan komma ur min mun när jag känner vad jag känner just nu. Jag har litet åskådningsmaterial med mig. Vi skall ta en liten bit i sänder. Till en början vill man spara 15 milj.kr. Jag måste skratta! Det får jag ingen svart fläck för att jag gör. I Dagens Nyheter från måndagen den 11 maj kan man läsa om ''Grabbarna som har sitt på det torra''. Det är en, två, tre, fyra, fem gubbar, som springer med en massa miljoner. De fick alltså 34 milj.kr. efter att på något sätt -- inte vet jag hur -- ha försnillat bort pengar. Det börjar likna varvskrisen under 70-talet när regeringen nu måste sätta in 20 miljarder för att rädda en bank. De här gubbarna får sedan tillsammans 34 miljoner. Var har vi konsekvensen? Det undrar jag. Vad värre är kan man läsa om i en annan intressant tidningsartikel i Svenska Dagbladet från lördagen den 30 maj: ''Så blev Nordbanken helstatlig''. Jag roade mig med att läsa den. En och annan peng ramlade då ner, och jag förstod hur man gör inom politiken för att undanröja saker och ting. Detta har ju varit på gång länge. Hur skulle man nu göra för att svenska folket inte skulle bli riktigt förbannat? Det var schlagerfestival, och det var ishockey-VM, och sedan var det ett stim som var ute och simmade. Enkelt och behändigt lyckades massmedia -- kanske på order av etablissemanget, vad vet jag? få bort dessa 20 miljarder, som är en stor skamfläck. Hur kan man över huvud taget få handskas med en ekonomi på detta sätt? All right, vi skall börja någonstans. Det är fantastiskt. Här har man suttit och lyssnat och lyssnat och lyssnat bl.a. på en alkoholdebatt som inte var så kul precis. Vad jag fick fram av den debatten var att högre priser ger mindre konsumtion. Man har väl tänkt sig att rättshjälpen skall fungera på ungefär samma sätt, att med högre priser för rättshjälpen blir det mindre brottslighet. Jag tar nu fram ett litet rep. Jag vill gärna göra en liten illustration av hur jag ser på livet i Sverige. Man måste då börja med att fråga sig: Varför har det blivit så här? Det här repet kommer t.o.m. från Afrika, från självaste Kenya. Jag brukar stå på golvet när jag gör det här, och så brukar jag säga att 1959 såg Sverige ut så här, dvs. som ett långt, rakt rep utan några knutar någonstans. År 1959 hände någonting, det som jag tycker är grunden till att denna debatt har kommit upp i dag och till många andra saker. Det som hände då var att man tog bort ansvaret hos människan. År 1959 började man med ATP-reformen. Man tog bort människors ansvar för sin egen ålderdom. Jag hoppas att Hans Göran Franck inte kutar i väg nu. Jag har ett litet meddelande till honom litet senare. Sedan fortsätter man av bara farten. Familjen blir mindre och mindre värd. På 70-talet kom sedan Carl Lidbom. Honom känner ni väl alla till? Han började då tala om att lagarna var politiska redskap för att nå politiska mål. Jag kan stå här och berätta en hel del. Under valrörelsen 1988 var jag tillfälligtvis hemma. När jag hörde den valrörelsen på TV trodde jag att jag befann mig på en cirkusarena. Det var vad jag upplevde. Bl.a. pratade man då om ''felprogrammerade hjärnor''. Efter att ha blivit drabbad av personen i fråga så kom han in i mitt liv, och det blev en liten knut till på repet. Ni vet alla vem jag syftar på -- Bengt Westerberg givetvis. Man kan ju börja med att hålla sig i Sverige. Hans Göran Franck talade i dag väldigt mycket om Sydafrika. Inte nog med det -- så fort problemet är utanför Sverige kan man engagera sig i personer. Det räcker med Norge. Jag läste en intressant artikel av Hans Göran Franck som hette ''Släpp Arne Treholt fri''. Hans Göran Franck känner mycket väl till Lennart Richholtz i Göteborg. Hjälp honom i stället! Han skulle då bli väldigt glad. Han har hållt på i 30 år, men det är ingen som bryr sig om honom. Han har t.o.m. blivit förklarad sinnessjuk och det ena med det tredje. Så fort vi kommer utanför Sverige går det bra att engagera sig, men i vårt eget land är det sämre ställt. Nu kommer vi snart till kärnpunkten. Varför har det då blivit så här? Jag vill påstå att vi totalt har satt familjen ur spel och att det är därför det i dag ser ut som det gör. Vi nydemokrater kom in här i riksdagen, och alla skrattade åt oss. Vi kallade oss verklighetens människor, men ju mer jag sitter här i denna kammare och ju mer jag lär mig om hur detta ställe drivs, desto mer börjar jag ifrågasätta saker och ting. Det är bäst att jag räknar upp vad vi står för: sunt förnuft, personlig frihet, hänsyn till andra och framför allt ärlighet. Jag kan i alla fall skriva under på att jag gör det. Jag skall nu med detta lilla rep visa hur Sverige ser ut i dag. Repet är som ni ser fullt av knutar. Ni kommer ihåg hur repet såg ut från början -- det var ganska rakt och hade inga knutar. Nu går det inte att helt enkelt börja dra och slita i repet. Knutarna går inte upp. Det finns absolut ingen möjlighet, utan man måste börja titta efter en ände. Jag vill inte be herr talmannen hålla i repet, så jag får göra en liten knop här i talarstolen. Jag är ju gammal sjöman, så det skall väl gå. Herr talman! Det ämne som diskuteras är rättshjälpen, som har massor av knutar. Nu skall man alltså göra en mängd besparingar ovanpå det. Jag tycker att man börjar i fel väg. Man kastar bort 20 miljarder utan vidare och gör sedan ingenting åt det. Nu vill jag förklara hur vi i Ny demokrati vill att man skall göra. Man börjar någonstans, och det är definitivt inte med en besparing på 15 miljoner. Man kan ju spara in massor av miljoner. Från det ena till det andra: Allan Larsson och Björn Wahlström snurrade bort 23 miljoner. Vad hände med de pengarna? Ingenting! Hur skall vi som sitter här i riksdagen få ett förtroende från folket när vi bär oss åt på detta sätt? Nåväl, tillbaka till knutarna. Man måste börja någonstans -- jag skall visa er. Det är nästan så att jag vill fråga: Är det en cirkus jag är på eller vad är det egentligen jag är på? Draget under galoscherna -- det innebär att man gör som jag gör nu. Då blir repet ett. Men vi har en liten, liten knut kvar -- vem kan det månne vara? Ja, jag undrar vem det kan vara. Han måste själv försöka hjälpa till att få upp den knuten. Jag kan nog hjälpa honom. Ni vet alla vad jag vill med detta anförande -- K.G. Sjödin har redan förklarat det. Jag vill läsa upp någonting som Frédéric Bastiat sade i början av 1800-talet. Han sade: Det bästa sättet att få respekt för lagen är att göra lagen respektabel. När lag och moral står i motsatsförhållande finner medborgaren sig själv i det grymma dilemmat att antingen förlora sin moral eller sin respekt för lagen. Detta sade han redan i början av 1800-talet. Och jag vill påstå att vi i dag i högsta grad är där. Har vi inte respekt för lagen och det står i motsatsförhållande till vår moral spelar det ingen roll med rättshjälp eller vad som helst -- vi måste börja rannsaka oss själva. Jag, och flera med mig, anser att vi här i riksdagen måste ta tag i detta och rannsaka oss själva. Vi kan inte gå ut och skylla på än det ena, än det andra. Jag tackar för mig, och jag hoppas att de flesta i morgon trycker på rätt knapp. Då får man se hur ni respekterar sanning och moral och hur ni har det med respekten för den lilla människan och inte bara för den som har pengar.

Herr talman! Riksdagen fattade under föregående riksmöte beslut om en omfattande reformering av den svenska gymnasieskolan. Några av de viktigaste inslagen var en ökad betydelse av elevernas val, en mer lokalt förankrad gymnasieskola och framför allt treårigheten, dvs. att alla program i den nya gymnasieskolan skall vara treåriga -- en viktig reform för att ge alla gymnasieelever en god utbildning, avpassad att möta en ny tid med nya krav och med möjlighet till en bred yrkesutbildning lika väl som högskoleförberedelse. Det fanns i riksdagen vid tiden för beslutet en bred majoritet för en reformering av gymnasieskolan även om Moderaterna och Folkpartiet yrkade avslag. I samband med den regeringsförklaring som den borgerliga regeringen avgav i oktober förra året konstaterades att gymnasiereformen ligger fast. Detta var naturligtvis tillfredsställande med tanke på det tidigare motståndet hos flera av regeringspartierna. I januari, när årets budgetproposition presenterades, stod det klart att reformen inte låg mer fast än att finansiering saknades för det första året, dvs. läsåret 1992/93. I det regeringsförslag som nu behandlas i utbildningsutskottets betänkande 26 konstateras: ''Det är ingen tvekan om att denna reform kommer att höja utbildningens kvalitet.'' Det är ett betyg på förra årets reform som vi kan vara överens om. I det betänkande som vi nu behandlar finns förslag till en del detaljjusteringar av den reformerade gymnasieskolan. Kring flera av dessa är utskottet enigt. Det rör t.ex. förslagen om möjligheten att ge grengaranti, om namnändring på en del grenar och om satsningen på vissa lanthushållsskolor. På andra punkter har utskottsbehandlingen inneburit att förbättringar har kunnat åstadkommas. Hit hör t.ex. att kompletteringskurserna skall genomföras som planerat. Kurserna humanistisk teknisk och merkantil kompletteringskurs kom ju till för att ge en teoretisk komplettering som kan behövas för behörighet till vissa högskoleutbildningar. Dessa kompletteringskurser kan betyda mycket för rekryteringen till högskolan. Här har utskottets ledamöter enats om ett tillkännagivande för att behålla kurserna. I betänkandet behandlas också möjligheten för en elev att välja mindre studiekurs. Detta innebär å ena sidan en möjlighet för en elev att gå kvar på en nationell linje även vid vissa studiesvårigheter. Å andra sidan är det angeläget att inte stycka upp de nationella programmen alltför mycket. Det är viktigt att eleven får hjälp och stöd i en situation när möjligheten att välja bort ett eller flera ämnen känns nödvändig. Det är viktigt att skolan inte medverkar till att skapa återvändsgränder som längre fram kan kännas svåra att ta sig ur. Med de skrivningar som nu finns om noggrann prövning i varje enskilt fall efter samråd med berörda lärare, där eleven informeras om konsekvenserna av beslutet att välja bort ett eller flera ämnen, kan vi från socialdemokratiskt håll acceptera förslaget om mindre studiekurs. Herr talman! Förra årets riksdagsbeslut medförde att gymnasieskolan skulle innehålla sexton nationella program och ett sjuttonde individuellt program. Det individuella programmet innebar en stor flexibilitet. Det gav såväl mycket målinriktade elever som elever som ännu inte kände sig mogna för ett nationellt program eller saknade de nödvändiga förkunskaperna möjlighet att åstadkomma en egen studieväg. Utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag att dela upp detta individuella och mycket elevanpassade program i två kategorier: dels specialutformade program, dels individuella program. Vi Socialdemokrater anser att denna kategoriuppdelning av det individuella programmet inte behövs och inte tillför utbildningen några nya värden. Snarare känns det som politisk klåfingrighet att reglera det individuella programmet, och detta innan det har införts. Vi avvisar därför kategoriuppdelningen av det individuella programmet. Regeringen föreslår vidare att en ny form av lärlingsutbildning införs. Detta gör man utan att på något sätt notera att det redan i dag finns gymnasial lärlingsutbildning, som utgör ett viktigt komplement till den ordinarie gymnasieutbildningen. Det kan gälla smala yrkesområden, och det underlättar möjligheten till geografisk spridning av utbildningsplatserna. Till detta kommer att de individuella programmen mycket väl kan utformas så att de får inriktning mot yrkesutbildning och med en stor del av utbildningen förlagd till en eller flera arbetsplatser. Att den nya lärlingsutbildningen skall omfatta en tid motsvarande tre årskurser och kombineras med teoretisk utbildning i gymnasieskolan är tillfredsställande. Den stora förändringen -- och enligt vår mening försämringen -- ligger i det faktum att skolan nu kopplas bort helt och hållet från den yrkesinriktade delen av lärlingsutbildningen. Företaget blir nu huvudman och ensamt ansvarigt för yrkesutbildningen. Detta innebär att den enskilde eleven inte längre har det stöd som det innebär att skolan är huvudman för hela utbildningen. I händelse av något slags konflikt med företaget är elevens situation försvagad jämfört med förhållandet i dag. I förslaget saknas också de begränsningar för anordnande av gymnasial lärlingsutbildning som utgörs av dagens krav om att utbildning får anordnas endast om utbildning för yrket inte kan erhållas på linje eller specialkurs. Vilka konsekvenser detta får för gymnasieskolan eller eleverna berörs inte. Vi säger från socialdemokratisk sida ja till dagens gymnasiala lärlingsutbildning men nej till den föreslagna företagsstyrda utbildningen. Avslutningsvis några ord om förslaget att ta ut en ansökningsavgift för de elever som anmäler sig till gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning i komvux liksom statens skola för vuxna. Detta förslag har med rätta mött kritik från skolorna som administrativt krångligt och därmed också olönsamt. I Kommun-Aktuellt nr 14 i år kunde man läsa följande under rubriken ''Komvux-rektorer tror inte på avgift'': ''Jan Kraft är rektor i Norrköping och tillika ordförande i Riksförbundet för kommunal och statlig vuxenutbildning. Förbundets principiella inställning är att vuxenutbildningen ska vara avgiftsfri. Den har man också framfört till utbildningsdepartementet där man dock fick höra att olika typer av avgifter bl a kursavgifter övervägdes.'' ''Förslaget är dåligt genomtänkt'', säger han vidare i artikeln. Riksdagen har tidigare behandlat frågan om att avgiftsbelägga ansökningar. Den gången gällde det högskolan. Riksdagen avvisade då enhälligt ett sådant system. Motiven för ett införande har inte blivit starkare sedan dess. Från socialdemokratiskt håll anser vi därför att detta förslag bör avslås. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande finns det en hel del i det här betänkandet som vi är överens om och som är bra. Jag kan också hålla med Ulf Melin om det han sade i sin inledning om att utbildning och utbildningskvalitet har en nyckelroll om Sverige skall inta en tätposition i framtiden. Målsättningen med Europas bästa skola är det väl inget fel på, även om det har varit litet si och så med definitionen från en del av regeringsföreträdarna. Vi har ingalunda haft eller har någon negativ inställning till lärlingsutbildningen. Våra funderingar gäller snarare vad lärlingsutbildningen vinner och vad eleverna vinner på att skolan frånkopplas huvudmannaskapet för den yrkesinriktade delen. Det skulle vara intressant att höra Ulf Melins synpunkter på vilka förtjänster man kan uppnå. Vem skall utvärdera lärlingsutbildningen i den yrkesinriktade delen? I propositionen konstaterar statsrådet att det i nuvarande arbetsmarknadsläge är svårt att få den volym som man skulle vilja ha enligt det framlagda förslaget. Det skulle vara intressant att höra om Ulf Melin har några funderingar kring vilken volym som eftersträvas med den nya lärlingsutbildningen. Vad händer med små gymnasieskolor, framför allt i glesbygd, om avsikten är att den företagsstyrda lärlingsutbildningen skall få en avsevärd volym? När det gäller de individuella programmens uppdelning tycker jag att det är bra att Ulf Melin påpekar och poängterar att de specialutformade programmen som har föreslagits skall ha så få undantag som möjligt. Beträffande avgifterna är det litet förvånande att vi inte har kunnat komma överens om att inte ta ut ansökningsavgifter. Det kunde vi göra när det gällde tidigare förslag om ansökningsavgifter i högskolan, men det är omöjligt när det gäller ansökningsavgifter på den här lägre nivån när det gäller kommunal vuxenutbildning. Vad bottnar dessa skilda synsätt i?
Herr talman! Jag måste säga att jag är något förvånad över att Socialdemokraterna har valt att ställa sig vid sidan av när det gäller den nya lärlingsutbildningen. Det handlar om att branscher, både arbetsgivare och arbetstagare, skall ha möjlighet att lägga upp den här utbildningen. Skolan skall i de flesta fall naturligtvis vara huvudman även för yrkesutbildningen. Det finns dock fall där man kan vara kritisk till skolans sätt att sköta yrkesutbildningen. Det kan gälla mindre bra lärare och dålig utrustning, vilket vi ofta har fått läsa om. Mot bakgrund av detta är jag något förvånad över att Socialdemokraterna säger nej till detta. När det gäller utvärdering måste det ske ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv och naturligtvis även med den utvärdering som skolverket skall göra. Min erfarenhet från kontakter med branschen är att det ur branschens synvinkel är oerhört viktigt att man ser till att ha en mycket bra utbildning. Om utbildningen har dåligt rykte får man naturligtvis inga sökande till den. Har utbildningen ett bra rykte får man många sökande. Då får man också möjlighet att ha en bra yrkesutbildning och man kan rekrytera den personal som man behöver. På frågan om volymen kan jag naturligtvis inte stå här och svara att volymen kommer att bli si eller så stor. Det får naturligtvis framtiden utvisa. Jag tror dock att det är oerhört viktigt för Sverige -- om vi åter skall nå den tätposition som jag nämnde i mitt inledningsanförande -- att vi ser till att vi har en bra gymnasieutbildning och framför allt flexibla system där det finns möjlighet till olika utbildningar på olika orter. Jag är inte särskilt rädd för att de små gymnasieskolorna kommer att slås ut. Jag är övertygad om att branschen tillsammans med skolorna kommer fram till om karaktärsämnet skall utövas i skolans regi eller inom en lärlingsutbildning. Jag tror inte att det finns ett motsatsförhållande här, utan jag är ganska säker på att man kommer att bli överens.

Herr talman! Skälet till att skolan inte skall ha ansvaret för själva yrkesutbildningen är helt enkelt att det råder ett anställningsavtal under själva lärlingstiden. Det är ganska givet att den som är arbetsgivare och som är huvudman för utbildningen i den delen naturligtvis också skall ha ansvaret. Däremot är jag ganska övertygad om att man kommer att ha intima kontakter med skolledare, syo osv. När det gäller smala yrken och de branscher där det har varit svårt att få välutbildad arbetskraft vill jag säga att det är viktigt att man har den här möjligheten. Det är också viktigt att branschen tar till vara möjligheten när man också kan vara med och påverka utbildningen. Jag tror inte att det leder till några negativa konsekvenser, tvärtom. Smala utbildningar kan oftast kosta mycket. Yrkesutbildning kostar oerhört mycket pengar. Eftersom man har ett intimt samarbete med näringslivet kan man inom den kommunala budgeten spara ganska mycket pengar. Man utnyttar framför allt utrustningen på ett betydligt bättre sätt än vad man gör när yrkesutbildningen är skolförlagd. När det gäller avgifterna till den kommunala vuxenutbildningen -- gymnasie och påbyggnadsutbildningar -- går det inte att blunda för att avhoppsfrekvensen är mycket hög. Jag tror att man måste hitta vägar för att minimera detta. Som jag sade i mitt inledningsanförande får de som genomgår utbildningen eller inte blir antagna tillbaka pengarna. Det är bara de som hoppar av som får betala. Jag tror att vi därigenom kan utnyttja vuxenutbildningen och de platser som står till förfogande på ett mycket bättre sätt än vi har kunnat göra hitintills. Det ni föreslår i stället för avgifter är litet bättre syo-information. Då måste man ställa sig frågan varför den inte har fungerat tidigare i så fall. Har Socialdemokraterna funderat på varför den inte har fungerat förut? Ert förslag ställt mot regeringens vill jag med förlov sagt påstå är något tunt.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 20 behandlar förslag om telekommunikationer i årets budgetproposition. Under 80-talet har telekommunikationer genomgått en fantastisk utveckling. Var och en som har en telefon hemma tror sig nog känna televerket ganska väl. Men få, ens bland televerkets egna anställda, kan överblicka hela verksamheten. Få hänger med i den oerhört snabba utvecklingen som televerket genomgår. I få branscher är konkurrensen hårdare och snurrar utvecklingen snabbare än inom telekommunikationsområdet. Televerket har att hävda sig mot internationella giganter som är många gånger större och mera resursstarka. Detta på en svensk marknad som i dag sannolikt är en av världens friaste. Televerket var till mitten av 70-taltet nästan helt och hållet förknippat med telefoner. Det hade också i rätt hög grad profilen av statlig myndighet. Men på 70-talet öppnades slussarna för ny teknik. Det moderna kontoret fick ett nytt ansikte. En rad nya produkter kom in på marknaden, som telefax, mobiltelefon och telefonapparater med flera olika funktioner. Televerket var i hög grad delaktigt i allt detta och i datoriseringen av kontoren. I dag framstår telekommunikationer som en av de mest dynamiska och spännande branscherna i världen och som en väsentlig del av en ny världsordning. Förklaringen till detta är naturligtvis den tekniska utvecklingen. Televerket har tillsammans med svensk industri utvecklat såväl telenät som teletjänster till ett effektivt sammanhållet system. I denna utveckling har televerkets goda kunskap om hela marknaden och produktionskedjan varit värdefull. Televerkets roll i infrastrukturen kommer att vara mycket viktig i framtiden. Av den anledningen är vi inte övertygade om att det är rätt att dela televerket i ett telenätsbolag och ett teletrafikbolag. Den snabba teknikutvecklingen måste snabbt kunna omsättas i praktiska lösningar, och då är direkta kanaler inom samma koncern en klar fördel, kanske en förutsättning. Riksdagen beslutade våren 1988 om inriktningen av telepolitiken. En viktig princip som då slogs fast var att staten skall ansvara för att det finns ett sammanhållet och öppet telenät som täcker hela landet. Likaså att de investeringar i anläggningar för telekommunikationer som televerket förvaltar skall göras med sikte på att uppnå de telepolitiska målen. Riktlinjerna i 1988 års beslut och beslutet från föregående vår om näringspolitik för tillväxt följer vi socialdemokrater upp i den utskottsmotion som har lämnats in i samband med årets budgetproposition. I motionen slår vi fast att televerket skall förbli vår gemensamma egendom, eftersom infrastrukturen är en angelägenhet för hela samhället. En förutsättning för att näringslivet skall fungera väl och för vår gemensamma välfärd är att infrastrukturen fungerar och att den fungerar lika i alla delar av vårt land. Det grundläggande kravet som vi socialdemokrater ställer på televerket är att det skall gå att nå alla andra telefoner i landet från telefonen i bostaden. Till detta kommer målet för verksamheten, som vi värnar av solidaritetsskäl. Det gäller: enhetliga teletaxor som gör Sverige rundare telefon skall installeras i permanentbostäder till en avgift som är densamma i hela landet Det sociala ansvaret har konkretiserats bl.a. på så sätt att telepolitiken skall syfta till att alla skall ha råd att utnyttja grundläggande telekommunikationer. Tillgång till telefoni inom hela landet är en övergripande målsättning för telepolitiken, en annan är de sociala målen, som tillgänlig telefoni för personer med handikapp. Vi vill också peka på hur viktigt det är att televerket satsar i glesbygd. Telekommunikationerna har stor betydelse för utvecklingen inom näringsliv och offentlig verksamhet. Detta är viktigt inte minst för glesbygdens möjlighet att bygga upp ett uthålligt näringsliv och göra glesbygden attraktiv för boende. Olika sorters investeringar måste därför göras som möjliggör en god telekommunikation även i glesbygd. I detta ingår sändning av meddelanden och bildöverföring till rimliga kostnader. Betydelsen av att även i dagens samhälle gemensamt äga vissa egendomar som vi solidariskt byggt upp för att kunna fördela till alla i hela vårt avlånga land slår vi fast. Vår uppfattning är att en väl fungerande teleservice kommer hela samhället till godo. Detta samhällsmål får inte trängas undan av krav på avkastning. Därför måste televerket även fortsättningsvis förvaltas så att vi genom politiska beslut kan garantera alla medborgare teleservice. Vi ser svårigheter med att behålla dessa övergripande mål vid en privatisering av televerket. Därför tar vi socialdemokrater avstånd från privatisering och en introduktion på börsen av televerket. Den svenska telekommunikationsmarknaden står inför en fortsatt dynamisk utveckling, som kräver en anpassning också av förutsättningarna för televerkets verksamhet. Sådana överväganden måste också inbegripa associationsformen. Associationsformen blir därför av strategisk betydelse för att slå vakt om ett heltäckande nät med god kvalitet. Televerket lämnade en skrivelse Vi socialdemokrater accepterar att televerket ombildas till aktiebolag under förutsättning att de mål som riksdagen fastlagt vad gäller telepolitiken kan garanteras. Statens roll som ägare och förmögenhetsförvaltare måste också ges nödvändig prioritet. Med en utvidgad konkurrenssituation följer att statens agerande måste kännetecknas av öppenhet och av icke-diskriminering. Telemarknaden internationaliseras allt mer. Konkurrensen ökar och inriktar sig främst på de stora och lönsamma kunderna, dvs. storföretagen, och vidare på den internationella långdistanstrafiken. Flera av de sektorer för vilka regeringen nu framlägger principiella förslag om avreglering, bolagisering och en framtida utförsäljning saknar i stort sett lagstiftning som reglerar rättigheter och skyldigheter för inom branschen verksamma företag. Sverige. Lagstiftningen måste utformas så att staten kan utkräva ett socialt och regionalt ansvar från alla aktörer som uppträder på den svenska telemarknaden, inte bara televerket. I den nuvarande telepolitiska målsättningen ligger en korssubventionering mellan olika typer av hushåll och regioner. En större differentiering av teletaxorna än dagens, vilket blir den yttersta följden av en strikt kostnadsprissättning, leder till socialpolitiska och regionala spänningar. Vi socialdemokrater menar att allt talar för att televerket under lång tid framöver kommer att vara det dominerande företaget på den svenska marknaden. Därutöver kommer det att finnas ett fåtal aktörer. För att de regionala och sociala målen skall uppfyllas räcker i detta fall inte lagstiftning som kontrollåtgärd. Antalet aktörer är inte tillräckligt stort för att det skall fungera. Dessutom är samhällsintresset i verksamheten alltför stort. Ett sätt att uppnå målen kan i stället vara en koncessionsprövning. De företag som vill få tillstånd att gå in på telemarknaden skall också förbinda sig att bidra till att riksdagens mål för verksamheten uppnås. Just nu sjunges marknadskrafternas och konkurrensens högstämda visa, men verkligheten har visat att utan den politiska styrkraften lyckas man inte ens med dessa medel att ge alla människor tillgång till välfärden. Därför tror vi socialdemokrater att även framtidens telepolitik måste lösas i samverkan med ägaren staten och de aktörer som dyker upp på marknaden för att vi skall kunna behålla och utveckla en infrastruktur som kommer hela landet till del. I betänkandet behandlas även riksdagens revisorers förslag angående televerkskoncernens verksamhet. I revisorernas skrivelse finns ett antal förslag som syftar till att ge riksdagen bättre styrmöjligheter och kontroll över televerkets verksamhet. Vi instämmer i vad revisorerna anför, men återkommer till problemställningarna senare under året, eftersom det pågår en utredning där de frågor som revisorerna pekat på noga övervägs. Vi kommer nogsamt att ta del av utredningens förslag för att avstämma detsamma mot revisorernas hemställan. Vi ber som sagt att få återkomma i detta ärende. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Herr talman! I betänkande 1991/92:TU20 om telekommunikationer redogör utskottet bl.a. för hur vi vill ha det framtida televerket. Den proposition som regeringen har lagt fram tycker vi nydemokrater är godtagbar. Vi tycker emellertid att såväl en sund konkurrens som valfrihet för konsumenten måste garanteras när televerket blir bolag. Denna garanti skall staten stå för. För att visa hur man på ett sätt kan få en sund konkurrens har vi skrivit en motion i ärendet, motion T807, vilken har studerats av kommunikationsdepartementet -- allt enligt de kontakter som deparatementet har haft med mig i ärendet. Vi förutsätter därför att man, när regeringen i höst återkommer i fråga om den samlade redovisningen av åtgärder och förslag inför bolagiseringen, klart redogör för hur en sund konkurrens skall ske på telekommunikationsområdet. Liksom har skett i betänkandet om postväsendet redovisas regeringens syn klart i betänkandet om telekommunikationerna. De sociala och regionala konsekvenserna skall noggrant bevakas vid en bolagisering. Socialdemokraternas motion, där man visar att man är mot en bolagisering, är även i fråga om detta betänkande delvis ideologisk. Men till största delen är den ett utspel för att tillfredsställa Statsanställdas förbund, inte för att tillfredsställa den breda allmänheten. Herr talman! Det är också viktigt att vi i vårt moderna samhälle utnyttjar tekniken inom teleområdet. Utvecklingen går snabbt -- alltför snabbt för somliga. Man ser svårigheterna men inte möjligheterna. Den svenska modellen, nämligen att vi oftast inte själva tar hand om våra gamla och handikappade utan låter dem vistas ensamma i sina hus och lägenheter, gör att de flesta av oss ständigt går omkring med dåligt samvete. I fråga om den imponerande utvecklingen inom telekommunikationsområdet kan vi låta elektroniken göra en social insats. Även om teletjänster är relativt billiga är telefonräkningen en tung post för de mindre bemedlade -- ofta handlar det om t.ex. pensionärer eller handikappade. Dessutom är det ju just de ensamma, de gamla, de handikappade eller de sjuka som har det största behovet av en telefon och av de kontakter som telefonen kan ge. Vi nydemokrater vill därför att riksdagen skall ge regeringen till känna att det är angeläget att snarast låta utreda om vi inte skulle kunna införa en taxedifferentiering för våra pensionärer och handikappade. Vi har skrivit två motioner i ärendet, nämligen motionerna T804 och T808. I dessa motioner redogör vi för hur Sveriges riksdag på ett högst påtagligt sätt kan förbättra situationen för berörda grupper. Man kan tänka sig att det för både in och utgående samtal över en pensionärs-/handikapptelefon införs en halverad taxa för samtal efter kl. 18.00 och fram till kl. 00.00. Det finns många varianter att föreslå. Jag nöjer mig med ett förslag. Man kan inte begära att televerket skall stå för dessa extrakostnader, utan dessa kostnader skall täckas via statsbudgeten. Jag har tidigare i dag talat om Gotlandstrafiken. På ett ''kick'' kan en halv miljard kronor sparas in åt staten med vårt förslag. De pengarna kan man använda t.ex. för att täcka kostnaderna för en human telefoni. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr

Herr talman! Socialdemokraterna har under de senaste åren gärna velat framstå som ett modernt och framåtsyftande parti. De gamla planekonomiska målen har tonats ned, och de tidigare så välkända kraven på statliga och kommunala monopol anses inte längre ligga ''i tiden''. När vi nu diskuterar televerkets framtid märks dock föga av denna ''nya'' form av socialdemokrati. Tvärtom har man nu reserverat sig till förmån för ett bibehållande av just ett statligt monopol av den gamla klassiska modell som Statsanställdas förbund alltid har värnat om. Men förändringsviljan har dock, i varje fall delvis, funnits! Så sent som förra året presenterade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett förslag om bolagisering av televerket, ett förslag som då godtogs av riksdagen. Men man önskade ytterligare analyser, och när dessa nu är klara och den arbetsgrupp som förre kommunikationsministern tillsatte drar slutsatsen att en ombildning till aktiebolag bör ske, då backar Socialdemokraterna tillbaka igen och vill helst behålla den gamla verksformen. Logiken är inte alldeles solklar. För att inte verka helt ur takt med tiden accepterar man en bolagsbildning under förutsättning att det blir ett helägt statligt bolag. Men detta, herr talman, är den absolut sämsta lösningen. I ett statligt monopolbolag har riksdagen ingen insyn, inga krav ställs på bolaget från fondbörs och banker, och man bolaget kan i sort sett göra som man själv finner bäst, utan besvärande insyn. Vi har många exempel på detta, inte minst inom just televerkets ansvarsområde. I den socialdemokratiska världen är det inte möjligt att upprätthålla viktiga servicemål, om inte verksamheten ägs av stat eller kommun. Har Socialdemokraterna aldrig någonsin funderat över varför vi har elektrisk ström i hela landet till låga priser, trots att där inte finns något statligt monopol? På elsidan har vi alla tänkbara kombinationer -- statliga, kommunala, kooperativa och privata -- visserligen inte i full konkurrens, det har inte tekniken medgett, men i en inbördes konkurrens som har medfört en bra försörjning med god teknik till låga taxor. Statliga monopol är sannerligen ingen bra garanti för verksamhet. Ett motiv för det statliga monopolet skulle vara att det medger en korssubventionering mellan olika abonnentgrupper. En sådan korssubventionering är knappast önskvärd. Den innebär att taxan för rikstrafiken blir för hög. Televerket tappar då lönsam trafik, eftersom konkurrens inte längre tekniskt kan förhindras. Samidigt riskerar telverket att ensamt få betala höga kostnader för olönsamma lokala nät. Under många år har kostnadsbilden förskjutits mot allt lägre kostnader för långväga trafik och ökade kostnader för den lokala. Självfallet måste detta återspeglas i taxestrukturen, dvs. att hushållskunderna måste betala en större del av kostnaden för det lokala nätet. Detta är dock ingen regionalpolitisk nackdel. Genom de låga kostnaderna på långa förbindelser kan verksamheter redan i dag lokaliseras var som helst i landet -- det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna. Det finns ingen infrastrukturinvestering där så goda resultat kan åstadkommas till så låga kostnader som just på teleområdet. När flygbiljetter bokas i Sveg, tågbiljetter i Ånge och Stockholms taxibilar dirigeras från en ö i yttre skärgården, är det exempel på den nya typ av teleteknik som inte får motverkas genom höga långdistanskostnader och ett stelbent monopoltänkande. Ny demokrati vill i sin resevation också bibehålla någon form av statliga verk som skall driva själva telenätet. Konstruktionen verkar inte vara helt genomtänkt, möjligen är det någon motsvarighet till Svenska Kraftnät som man haft i tankarna. I och med att televerket blir bolag kommer någon form av lagstiftning att erfordras, och i samband med detta kommer koncessionsfrågor och liknande problem att lösas. Därmed borde grundtanken i Ny demokratis reservation vara tillgodosedd. Ny demorkati vill också bedriva socialt inriktad taxepolitik i televerket. Partiet kom in i riksdagen med den goda föresatsen att spara bort ungefär halva statsbudgeten på ett par års tid. Detta skulle inte vara någon konst, bara folk från verkligheten fick lägga fram förslag -- fick vi andra höra. Hitintills har nyd i stort sett stött alla förslag till utgiftsökningar och nya regleringar. Jag väntar med spänning på den dag då de stora besparingarna skall komma.

Herr talman! I så fall är ju reservationen onödig. Betänkandet innehåller ingenting annat än ett förslag om bolagsbildning. Det finns ingenting i detta betänkande som talar för en privatisering av bolaget. Trots detta säger man i reservationen att man accepterar en bolagsbildning under vissa förutsättningar. Det tolkar jag som en stark reservation för att man egentligen inte vill se en bolagsbildning, utan att det är något som man till nöds accepterar. I betänkandet som sådant talas det inte om en privatisering. Med den motivering som Anita Jönsson nu anför är hela reservationen egentligen onödig.
Herr talman! Vi har i utskottet behandlat regeringens proposition bil. 7 Kommunikationsdepartementet. I denna talar kommunikationsministern om att man skall belysa och se vilka förutsättningar som finns för en privatisering av televerket. Med tanke på de förslag som kommer från den borgerliga regeringen -- de är ofta dåligt belysta och innehåller varken några analyser eller konsekvensbeskrivningar -- är det viktigt att slå fast var vi socialdemokrater står när det gäller en utförsäljning av televerket.
Herr talman! Tom Heyman talade om att televerket är ett statligt monopolföretag. Samtidigt kan man läsa -- och man får väl förutsätta att det är riktigt -- i 1991 års redovisning en beskrivning av hur situationen är ute i Europa. I EG-länderna, utom i Storbritannien, har man monopol eller duopol på mobiltelefoner. Man har lagfäst monopol på telefontjänster, koncession på kabel-TV och man har monopol på näten. Nätet i Sverige är ju öppet för en rad utländska bolag, som då har möjlighet att konkurrera. TV 2 bygger nu upp ett alternativt fibernät. När då televerket förlorar marknad i Sverige, sägs det ibland i den allmänna debatten att man skall försöka återvinna den förlorade marknadsandelen utomlands. Om situationen i vår omvärld ser ut så här, kan man naturligtvis inte kompensera sig genom att gå in i engagemang i andra länder. Hur tänker regeringens företrädare lösa det problemet?

Herr talman! I denna årsredovisning sägs det att det är angeläget att också andra länders telemarknader har samma öppenhet för utländska bolag som Sverige har. Ett exempel är att televerket i dagsläget inte har samma frihet på den liberaliserade brittiska telemarknaden, som ju sägs vara någon sorts föredöme för den borgerliga regeringen. Televerket får betala avsevärt mer för att via transport i nationella nät i Storbritannien utnyttja tjänsterna där, jämfört med vad brittiska företag får betala för transport i näten i Sverige. Det är under dessa ogynnsamma villkor som televerket tvingas att konkurrera. Jag förutsätter att ni tänker ta initiativ till att verka för att se till att denna omöjliga situation förändras.
Her talman! Självfallet skall förutsättningarna vara likvärdiga för de olika operatörerna. Men jag kan inte leda in detta så långt som Bengt Hurtig gör när han redovisar olika teletaxor och olika samtalstider vid olika förvaltningar. Jag förutsätter att detta är sådant som kommer att lösas genom förhandlingar på verksnivå, på bolagsnivå och mellan departementen. Men det är en självklarhet att konkurrensen skall vara likvärdig för alla.

Herr talman! Jag måste tyvärr göra Tom Heyman ledsen genom att säga att det utskott som jag har hamnat i är ett typiskt sådant utskott som inte kan föreslå några stora nedskärningar, snarare tvärtom. Allmänheten kräver att det skall investeras massor av pengar i infrastrukturen. Jag får därför hänvisa till Ny demokratis representanter i socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och kanske även i finansutskottet, om Tom Heyman vill ta del av de stora nedskärningar som vi vill göra. Vi vill göra en uppdelning av televerket i två bolag, ett kabelbolag och ett ''ovan-jord-bolag'' just därför att vi inte vill ha det som i England. Där har man sålt ut ett statligt monopol till ett privat monopol. Det kan ju inte vara någon vits med det. Då kan man lika gärna ha det som Anita Jönsson vill ha det, dvs. ett statligt monopol, för ett sådant kan åtminstone styras från denna kammare. Så vill jag alltså inte att det skall vara. Jag har varit i kontakt med kommunikationsdepartementet, och jag förutsätter att man i höst när man lägger fram en redogörelse över associationsproblematiken också redogör för hur en sund konkurrens skall åstadkommas på den svenska telemarknaden.
Herr talman! När det gäller besparingar har jag med stor nyfikenhet och med stort intresse tagit del av de förslag som Ny demokrati har lagt fram i andra utskott, men jag har inte hittat några besparingar där heller.
Herr talman! Jag kan villigt erkänna att det ännu inte har kommit så många förslag, men som Tom Heyman kanske är medveten om har vi just nu en kraftig lågkonjunktur i Sverige. Samtliga ledamöter i denna kammare tycker att det är onödigt att kasta ut människor i arbetslöshet och i stället ge dem ersättning via transfereringar, när de kanske kan vara kvar i systemet tills det återigen blir en högkonjunktur. Det är kanske därför som Tom Heyman ännu inte har sett så stora förändringar, men vänta till hösten, då vi kommer att presentera det hela.

Herr talman! Jag har lyssnat till en stor del av dagens debatt, och jag har observerat att det tydligen hör till sladdebattörernas förpliktelse att ge en ovation till den som försvarar utskottets betänkande. Tom Heyman har på ett förtjänstfullt sätt representerat oss alla i regeringskoalitionen. Men det är en sak som jag vill lyfta fram och förtydliga. Det gäller en fråga där vi från vårt parti har gjort en särskild markering i form av en motion, nämligen frågan om 071-servicen. Denna s.k. 071-service, som betjänar allmänheten mot en avgift på 4,55--19,20 kr./min, innehåller enligt mångas uppfattning ''litet service för mycket pengar''. Ett annat problem är att det ofta är någon annan än beställaren, vanligen föräldrar eller arbetsgivare, som får stå för kostnaden. Ämnet har debatterats tidigare i kammaren, varför jag inte behöver fördjupa mig i det. Jag noterar dock att ett enhälligt utskott i betänkande TU20, som behandlas här i dag, finner ''en motvilja mot att 071-numret missbrukas på detta sätt''. Utskottet erinrar dock samtidigt ''att telenätet alltsedan sin tillkomst är ett öppet nät''. Vidare: ''Den som abonnerar på en anslutning har därmed fri tillgång att ringa alla andra abonnenter i hela det världsomspännande telenätet.'' Herr talman! Att införa en restriktion i form av en begränsning i 071-servicen är -- för att göra sig till tolk för utskottet -- ett mycket stort ingrepp i den hävdvunna rätten. Utskottet säger sig därför i dag inte vilja uttala sig för en generell spärr, och man förlitar sig på att televerket och det under hösten 1991 bildade etiska rådet skall komma till rätta med problemet. Man är därför inte beredd att i dag vidta någon åtgärd. Underförstått: Om inte televerket och det etiska rådet kommer till rätta med problemet, har inte utskottet avhänt sig möjligheten till ingrepp i den hävdvunna rätten till ett öppet telenät. Herr talman! Jag följer med intresse televerkets och det etiska rådets hantering av frågan och har för avsikt att komma tillbaka om så skulle behövas.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

Herr talman! Det går redan en hel del långfärdsbussar i Sverige som de facto konkurrerar med SJ:s tågtrafik. En del kör ju SJ självt. Jag brukar själv ibland välja mellan att åka buss och att åka tåg. Man kör t.ex. buss från Stockholm och ända upp till Norrbotten. Jag har inte föreslagit att denna busstrafik skall avvecklas. Jag säger att detta öppnar dörren för att skadeprövningen mjukas upp, så att det blir ännu mer s.k. olönsam trafik på SJ:s tåg som vi sedan får köpa upp. Eller också kommer vi inte att ha råd med det, och då får vi lägga ned denna trafik. Innan vi har låtit denna period för SJ:s rekonstruktion eller förnyelse ta slut, borde vi ha skjutit på denna lagstiftning.

Herr talman! Den skadeprövning som gäller enligt nuvarande lag innebär att om man uppnår avsevärda trafikförbättringar, kan man släppa loss busstrafiken ytterligare. Fram till 30-talet hade vi väsentligen olika trafikoperatörer på det svenska järnvägsnätet. På grund av behovet av samordning och effektivitet blev det så småningom ett enda stort SJ. Det var alltså den typiska processen från flera olika till ett stort som ledde till att man fick fram monopolets fördelar. Jag har ju själv verkat för att det för vissa delar av detta järnvägsnät, t.ex. de delar som har regionaltrafik, kan vara fördelaktigt att ha olika operatörer. Men när det gäller själva trafiken på stamnätet, tror jag att man måste vara betydligt mer försiktig med att låta flera olika företag köra på samma nät. Det är också den bedömning som SJ
Herr talman! Jag tror att de som läser snabbprotokollet i morgon, eller när det nu kommer från trycket, kan konstatera att det Bengt Hurtig nu sade i vissa delar var ett stöd för att utskottsmajoritetens uppfattning skall genomföras. Om man skall hårdra det hela är situationen i dag den, att om något bussföretag vill etablera en konkurrerande linje parallellt med SJ:s, får man det inte om SJ säger nej. Men -- och här skall man jämföra vad utskottsmajoriteten säger i betänkandet med det Bengt Hurtig just sade -- om avsevärt bättre trafikförsörjning uppnås, skall tillstånd ändå kunna beviljas. Detta är vad som står i majoritetens skrivning i betänkandet, och det var i stort sätt ordagrant vad Bengt Hurtig tidigare sade. Egentligen borde inte Bengt Hurtig yrka bifall till något annat än utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Lagutskottets betänkande 1991/92:37 som vi nu skall behandla handlar om en ny lönegarantilag som skall ersätta den nuvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs. Förslaget i den nya lönegarantilagen bygger i huvudsak på ett utredningsförslag från mitten av 1980-talet. Reglerna om statlig lönegaranti på den svenska arbetsmarknaden har som målsättning att garantera att arbetstagarna alltid skall kunna få ersättning för de lönefordringar som de har mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs. Dessa lönegarantiregler är för arbetstagarna en social skyddslagstiftning som garanterar att ersättning utbetalas vid konkurs. Det högsta belopp som i dag kan utgå från lönegarantin är tolv basbelopp -- i pengar räknat drygt 400 000 kr. Konkursutvecklingen i vårt land har ökat kraftigt under de senaste åren. En konsekvens av denna ökning innebär att antalet lönegarantiberättigade arbetstagare har ökat kraftigt. Gjorda beräkningar visar att runt 65 000 arbetstagare under innevarande år kommer att få del av den statliga lönegarantin. Liksom i flertalet andra fall där vi har en bra social skyddslagstiftning på olika områden i samhället insmyger sig allt oftare missbruk av lagstiftningens målsättning -- så även när det gäller lönegarantin. Under årens lopp har det förekommit att lönegarantilagen har missbrukats för annan vinning än den som lagstiftaren tänkt sig. Det missbruk av den statliga lönegarantin som förekommer måste naturligtvis motverkas. Det kan inte vara riktigt att lönegarantimedel i praktiken betalar personalkostnader under ett antal månader när det konkursdrabbade företaget fortsätter sin verksamhet som tidigare. Med andra ord låter man den statliga lönegarantin stå för de anställdas löner och tillgodogör sig själv intäkterna av verksamheten. Insolvensutredningen ser nu över reglerna för utbetalning av lönegarantimedel.

I det betänkande som vi nu behandlar verkar det som om den sittande regeringen redan påbörjat den sociala nedrustningen när den föreslår ett lönegarantibelopp på 100 000 kr. som inte är basbeloppsanpassat. Det är, som vi ser det, inte rimligt att sätta ned det maximala garantibeloppet till detta krontal. Inte heller de fackliga organisationerna på arbetsmarknaden accepterar regeringens förslag i denna fråga. Garantibeloppet har, som tidigare framförts, karaktären av en social skyddslagstiftning. För arbetstagare i stort utgör lönen den enda inkomstkällan. Många löntagare, långt fler än vad utskottsmajoriteten förutspår, kommer att drabbas när lönegarantibeloppet sänks från tolv basbelopp, ca 400 000 kr. till 100 000 kr. utan basbeloppsanknytning. Vi socialdemokrater har också insett att tolv basbelopp kan vara litet i överkant och har därför föreslagit sju basbelopp, vilket i kronor räknat i dagsläget utgör 236 000 kr. De som drabbas av regeringens förslag är framför allt löntagare som arbetar i mindre företag och naturligtvis även i mindre seriösa företag. Det är inte ovanligt att arbetstagare har flera månadslöner innestående när en konkurs inträffar. Lönegarantin skall täcka dessa och övriga månader liksom semesterersättning och ackordsöverskott. Den genomsnittliga lönen inom LO-kollektivet, som har lägre genomsnittslön än tjänstemannaorganisationerna, är för närvarande beräknad till runt 15 000 kr. per månad. I denna summa ingår även semesterersättningen. Detta skulle innebära att man redan vid denna relativt låga inkomst når regeringens maximibelopp under sex månader. Vi socialdemokrater är inte beredda att acceptera en så kraftig begränsning av maximibeloppet som utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Det socialdemokratiska förslaget innebär att antalet maximala basbelopp kan sänkas, och vi anser att ett rimligt antal kan vara sju basbelopp. Till utskottsbetänkandet har vi socialdemokrater fogat ett särskilt yttrande, där vi ifrågasätter det lämpliga i att tillsynsmyndigheten skall vara arbetstagarens motpart i de fall arbetstagaren för talan mot konkursförvaltarens beslut att vägra utbetalning av lönegarantimedel. Våra funderingar är om inte konkursförvaltaren bör föra sin egen talan i högre rätt. Man kan också tänka sig att kronofogden för förvaltarens beslut i högre rätt. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den till betänkandet fogade reservationen samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Den svenska modellen med lönegaranti har missbrukats, och den har också fått en misslyckad utformning. Under en lågkonjunktur gör den mer skada än nytta. När ett företags tillgångar är uttömda kalkylerar man med hur lönegarantin kan utnyttjas vid en konkurs. De anställda som blir arbetslösa får på det viset behålla sina löner vid en konkurs, och det var en god tanke en gång i tiden. De som driver enmansföretag omfattas inte av denna lag. Han eller hon får personligen ta riskerna. Jag kan ta exemplet med AB Taxiskurk, som anställer ett antal kompisar och startar verksamheten. Man priskonkurrerar med dumpningspriser. I längden kan det inte fungera, utan företaget går omkull efter ett antal månader. Det blir konkurs, och fordringsägarna blir lidande. Leverantörerna, som är företagare som försöker leva ordentligt, råkar illa ut. Detta missbruk har alltså brett ut sig nu, och det rör sig om tusentals anställda som på detta sätt får lönegaranti, bara i Stockholm, och verksamheten rullar vidare. På länsstyrelsen talar man om att taxikonkurserna snart kommer igen, och då är det inte en utan ett antal tusen personer som berörs. Detta har givit en osund konkurrenssituation. De som sköter verksamheten diskrimineras genom att smarta skurkar använder trygghetssystemet. Jag välkomnar en provisorisk ändring, men jag tror inte att den är tillräcklig. Det krävs krafttag. Utbetalningarna från lönegarantifonden går nu för högtryck, och de är över 500 milj.kr. per månad, dvs. en halv miljard. Här sitter vi och skall försöka göra besparingar, och så har vi sådana här hål, som är svarta, som det bara rinner pengar ur. Fondpengarna försvinner. Om arbetsgivarna skulle betala vad det här kostar i dag, skulle arbetsgivaravgiften gå upp med 0,8 procentenheter. Numera utgör lönegarantin 1 % av lönesumman, och när lönegarantin ursprungligen infördes var den 0,02 %. Den har alltså multiplicerats tio gånger, och för att nu klara detta skulle vi dessutom femfaldiga den. Missbruket, som Owe Andréasson tidigare nämnde, är så utbrett att det krävs radikala åtgärder för att ändra lönegarantins användning. Lönegarantibeloppet har använts och används i dag på ett så osunt sätt att konkursförvaltarna är bekymrade. De får nämligen betala ut pengar till exempelvis mobiltelefoner, som de över huvud taget inte har någon kontroll över hur de används, efter att företag gått i konkurs. Det är alltså tid att se över lönegarantin. Efter den provisoriska ändringen kommer insolvensutredningen, och då får vi se om man skärper reglerna ytterligare. Det behövs en åtstramning om man inte skall förlora den goda idé som lönegarantin en gång var.

Fru talman, ledamöter! Då lönegarantilagen infördes för drygt 20 år sedan kostade den under det första året 20 miljoner. I dag har vi hört att den kostar många miljarder. Emellertid är det definitivt inte av det skälet som jag upplever att vi interimistiskt skall göra sådana arrangemang att det blir förändringar i lönegarantilagen, utan det är hänsynen till och tanken att det inte skall bli fler konkurser än nödvändigt, med fler anställda som blir utan arbete, som varit avgörande. Diskussioner om lönegarantilagen har förevarit, nämligen i mitten av 70-talet då det var lågkonjunktur. Redan då yttrade landshövding Norling i Värmland: Jag var med om att genomföra lönegarantilagen. Han och jag var överens om att det var en väsenlig och viktig reform när det gällde ansträngningarna att skydda de anställda i samband med konkurser. Redan då hade Norling alltså vunnit erfarenhet. Han sade att han aldrig kunde drömma om att han skulle börja fundera över riktigheten i fråga om det sätt på vilket vi hade stiftat den här lagen. Uppe i Värmland hade företagare sökt upp honom. Det var företagare som hade sina verksamheter i gång. Norling uppfattade att det gick riktigt hyggligt för de här företagarna. Men dessa meddelade: Skall vi få fler konkurrenter som inte har lönekostnader kommer vi inte att klara oss, utan då måste vi också gå i konkurs. Det är alltså av hänsyn till att vi i en lågkonjunktur skall kunna få en snabb förändring som det här föreslaget lagts fram. Insolvensutredningen arbetar ju med en översyn av förmånsrätter. Det är väsentligt att se på de frågorna i samband med att vi tittar på lönegarantin. Så blir det inom kort. Men framlagda förslag skall ut på remiss, så det tar en tid innan lagen kan träda i kraft. Därför har det aktuella förslaget lagts fram tillfälligt. 100 000 kr. Det är det högsta belopp som, såvitt jag vet, någonsin medgetts i utlandet. Det är inte tal om en inflationssäkring e.d., eftersom förslaget är interimistiskt. Inflationen i dag ligger på ett par procent. Därför tycker jag inte att det är relevant att knyta detta till basbelopp o.d., utan det är en viss siffra som skall gälla. Vi yrkar bifall till det aktuella förslaget. Samtidigt har vi skickat med beskedet att vi räknar med att så fort som möjligt få fram insolvensutredningens förslag till ny lag med de analyser som varit möjliga när det gäller förmånsrätter. Det gäller ju att kunna komma fram till en riktig lösning i denna viktiga sociala fråga. Vem som sedan skall föra talan -- förvaltare eller tillsynsmyndighet -- är en fråga som jag upplever att man i insolvensutredningen ytterligare kommer att penetrera. Även den här föreslagna lösningen upplever jag som interimistisk. Det talas alltså om illojal konkurrens. Det är inte för att skydda näringslivet som det aktuella förslaget läggs fram, utan det sker -- som vi i utskottet ser saken -- för att skydda ytterligare anställda från att dras med i en konkurs beroende på att deras företag, som i och för sig kan vara välskött, inte klarar att konkurrera med dem som utnyttjar det hela på ett felaktigt sätt och därmed skapar verksamheter som inte har några reella lönekostnader under en lång period. Avslutningsvis vill jag säga att jag inte upplever att det är vanligt att personal går oavlönad under en längre tid. Jag vet att man i Byggnads har en semesterkassa. Det kan således vara fråga om semesterersättningar som skall utgå till semesterkassan och Byggnads. Sådant brukar finnas med i samband med byggkonkurser. Men enligt min erfarenhet är det inte vanligt att anställda går utan löneersättning under en längre tid före en konkurs.

Fru talman! Jag tog ett exempel från LO kollektivet, som ligger på 15 000 kr. i genomsnittlig månadslön. Men tittar man på tjänstemannaorganisationerna, framför allt på SIF sidan, finner man att motsvarande belopp är 17 000--18 000 kr. För de SACO-anställda är beloppen ännu högre. Vi socialdemokrater tror således att det med det här förslaget blir många som inte får ut sin rättmätiga del.
Fru talman! Med det socialdemokratiska förslaget om drygt ca. 200 000 kr. skulle vi få fortsätta att dras med den illojala konkurrensens alla möjligheter. Det är det som är bakgrunden. Det skulle alltså vara fråga om fler som är anställda i företag som går i konkurs. Det är det som vi vill undvika. Det får absolut inte bli fler bolag som går i konkurs än vad som är helt nödvändigt. Orsaken till konkurserna får inte vara att vi har en ersättning som ger utrymme för en situation av det slag som jag har redovisat.
Fru talman! Till Stig Rindborg vill jag säga att det faktiskt är min erfarenhet när det gäller små företag att man ofta har eftersläpande löner. Det kan röra sig om en eftersläpning på upp till ett par månader. Det behöver inte vara så, att inte hela lönebeloppet har betalats ut. Men man har ibland fått ett slags förskott i väntan på att arbetsgivaren skall få in mera pengar. Det blir en väldigt hård press på den anställde, som kanske är kompis till, och ofta kanske t.o.m. avlägset släkt med, arbetsgivaren. Ofta inträffar sådant här i samband med semestertider. Förutom att det är en eftersläpning i lönehänseende -- det kan vara två tre veckors lön som man ligger ute med -- betalas inte heller semesterpengar in. Därmed går det inte att få ut pengar den vägen heller. Ovanpå detta kommer den tid som det tar att försätta arbetsgivaren i konkurs. Ofta är man tämligen motsträvig. Det är i varje fall inte fråga om att man medverkar särskilt positivt från arbetsgivarsidan. Vidare vill jag påpeka att det finns en grupp som inte har nämnts särskilt mycket här i dag men som ofta har väldigt stora fordringar innestående, nämligen sjömännen. Jag tror att det på sikt är nödvändigt med en särlösning för sjömännen just när det gäller lönegarantilagstiftningen.

Fru talman! Som jag tidigare har sagt, löses inte frågorna slutgiltigt i och med detta. Vi räknar med att insolvensutredningen skall komma med ett genomarbetat förslag. Det här är en tillfällig lösning i syfte att se till att inte ytterligare anställda hamnar i konkursbolag på grund av begränsade konkurrensmöjligheter, dvs. att det finns konkurrenter utan lönekostnader.

Fru talman! Ny demokrati har i motion L22 lagt fram bl.a. förslag om hur lönegarantin i ett vidare perspektiv skulle kunna fungera. Ny demokrati har också lagt fram en rad förslag som rör själva konkursförfarandet. Enligt vår mening är det där man skall börja, nämligen att se till att få en lagstiftning och regler som bidrar till att färre företag kan försättas i konkurs och på så sätt inte nyttja nu diskuterad lönegaranti. Med tanke på de företag som ändå går i konkurs bör man se över företrädesordningen enligt förmånsrättslagen för att förhindra den s.k. dominoeffekten -- trillar en så trillar alla. Underleverantörer bör hamna högre upp på stegen. Kanske kommer insolvensutredningen att studera även detta problem. De anställda bör även i fortsättninge ha någon form av lönegaranti, därom är vi eniga. Hur den exakt skall utformas kanske ingen i dag riktigt kan uttala sig om. Den bör nog emellertid begränsas till att gälla löne och semesterersättning. Det heter ju lönegaranti, och då är det rimligt att den inte innebär även en mängd förmåner som telefon och bilersättning m.m. Renodlar man det hela blir den mindre komplicerat att hantera. Man skall kanske också försöka jämställa lönegaranti med andra försäkringsformer. Säkerligen kommer detta att diskuteras i höst i samband med översynen av karensdagar och socialförsäkringar i största allmänhet. Vi kan nog återkomma till den frågan senare. I utskottet har vi även diskuterat möjligheten med ett förfarande före konkursen och ett efter, i syfte att kunna se det hela ur ett bredare perspektiv. Ett slags ersättning skulle kunna tillämpas så länge man arbetar kvar i företaget och ett annat slags ersättning under uppsägningstiden beroende på om man är aktivt eller passivt arbetslös. Fru talman! Jag konstaterar att utskottet avstyrkt bifall till flertalet motioner med hänvisning till pågående arbete i insolvensutredningen. Den utredningen skall enligt planerna bli klar till hösten. Vi hoppas att nuvarande provisoriska förslag, efter beaktande av nya framlagda förslag av insolvensutredningen, förda diskussioner i utskottet och eventuellt nya motioner, i en proposition från regeringen kommer att framläggas som ett omarbetat förslag. Jag yrkar inte bifall till någon motion nu, utan jag vill låta det fortsätta som ett provisorium för att återkomma till hösten.

Fru talman! Vi behandlar nu ett förslag till ny lagstiftning om börs och clearingverksamhet. Huvuddelarna i betänkandet är förslag om: --möjlighet till auktorisering som börs eller marknadsplats för företag som vill handla med finansiella instrument För den som vill köpa eller sälja aktier är det i praktiken nödvändigt med en fungerande aktiemarknad och fondbörs. Också för samhällsekonomin som helhet spelar aktiemarknaden en avgörande roll, inte minst för att förse det svenska näringslivet med riskvilligt kapital. Genom att ge ut aktier, ägarbevis, kan företagen få in de pengar som är nödvändiga för risk och rörelsekapital i verksamheten. De enskilda företagen behöver för sin verksamhet långfristigt bundet kapital, och som enskild aktieägare kan man ha kravet att snabbt kunna omvandla aktierna till reda pengar. Genom en fungerande aktiemarknad, en andrahandsmarknad för aktier, kan dessa två till synes oförenliga utgångspunkter, långsiktighet och god likviditet, förenas. Vid börshandel dras i princip alltid det riskvilliga kapitalet till de bolag som har de största vinstutsikterna och som kan göra de mest lönsamma investeringarna. Företag med dåliga vinstutsikter och dålig lönsamhet får svårare att dra till sig kapital. Aktiemarknaden fungerar därmed på ett sådant sätt att befintliga resurser placeras på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt för att säkra nya investeringar och nya arbetstillfällen. I den ekonomiska debatten diskuteras alltför sällan aktiemarknadens centrala roll. I och med förslagen i detta betänkande ökar förutsättningarna för en förbättrad aktiehandel i vårt land. Detta är angeläget, inte minst mot bakgrund av kapitalets internationalisering. En konkurrensutsatt handel med finansiella instrument innebär större möjligheter för att handeln med svenska -- och för all del även utländska -- aktier sker i Sverige och inte på marknader utanför vårt land. Genom förslagen i propositionen och betänkadet uppstår möjligheten till konkurrens också när det gäller börshandel. Det kan innebära att priserna pressas på de tjänster som tillhandahålls och att kunden kan välja den marknad som bedöms som mest effektiv vid varje givet läge. Det är därför väldigt glädjande att det råder enighet i utskottet på detta område. En annan viktig fråga som tas upp handlar om informationen, som ju måste vara tillgänglig för alla aktörer för att aktiemarknaden skall kunna fungera. I förslaget om ny börs och clearingverksamhet har det byggts in nya regler för informationsgivning när det gäller verksamhet och fondpapper, vilket kan spela en roll för kurssättningen på de värdepapper som det handlar om. En grundläggande nivå för informationslämnande fastslås för alla börser. I betänkandet föreslås två former av auktorisation för företag som vill starta handel med finansiella instrument: dels börs, dels auktoriserad marknadsplats. Regleringen för marknadsplatserna blir mindre omfattande än för börs, och därmed ges större utrymme att organisera handeln efter marknadens önskemål och behov. I näringsutskottets betänkande finns två punkter där det inte har kunnat uppnås total enighet i utskottet. En punkt handlar om sammansättningen av styrelserna för börser. Utskottets majoritet anser att statens roll i företagen skall begränsas till att fastställa allmänna riktlinjer och spelregler. Staten skall inte direkt påverka sammansättningen av styrelser för företag. Det finns enligt utskottsmajoriteten inga skäl till att staten skall utse ledamöter och ordförande i ett företag som inte ägs eller delägs av staten. Leif Marklund har här redogjort för utskottsminoritetens förslag på detta område. En annan punkt i betänkandet där det finns skilda uppfattningar i utskottet handlar om frågan om auktoriserad marknadsplats. Regeringen har föreslagit -- och utskottsmajoriteten understödjer förslaget -- en viss valfrihet för formerna för verksamheten. Utskottets majoritet anser inte att det finns några vägande skäl att hindra fortsatt förändring och utveckling på börsområdet när det gäller handel med finansiella instrument.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
Fru talman! Jag vill något bemöta den redovisning som utskottsmajoritetens företrädare lämnat beträffande auktoriserade amrknadsplatser som alternativ till börs. Finns det inga betänkligheter -- jag tänker närmast på att Göran Hägglund företräder ett parti som har etik och moral som grund -- för att man öppnar för en eventuellt osundare värdepappershandel? Det står ganska klart att det inte finns några likheter i det kontinentala Europa, utan det är England och USA som stått som förebilder för utformningen av en annan typ av värdepappershandel i det här landet. Sedan talar utskottsmajoritetens företrädare om geografiska regioners möjligheter. Sådana möjligheter finns ju genom att man kan öppna andra börser, samtidigt som samma sundhetskrav ställs på värdepappershandel. Några tungt vägande skäl finns inte för öppnandet av möjligheter till auktoriserade marknadsplatser som alternativ till börs.
Fru talman! Leif Marklund har några synpunkter på den redovisning som jag lämnade och också på utskottsmajoritetens ställningstagande i ett par frågor, främst gällande de auktoriserade marknadsplatserna. Han hävdar att behov av sådana marknadsplatser inte föreligger. Han tycker inte att det finns några tungt vägande skäl härför. Det är i och för sig ett synsätt som man kan ha. Jag tycker att så länge det inte finns tunga skäl mot möjligheten till nya former för aktiehandel, för ny utveckling inom denna handel, skall inte lagstiftaren sätta stopp för den. Leif Marklund frågade hur en representant för ett parti som talar om etik och moral kan stå bakom förslaget. Jag tycker inte det är särdeles märkligt. Vi talar om en marknadsekonomi med moral. Staten skall fastställa klara spelregler för hur marknaden skall fungera. Jag tycker att den nya lagstiftningen kommer att uppfylla detta krav väldigt väl.

Fru talman! Naturligtvis görs det avvägningar vid alla ställningstaganden av den här arten. Vi från utskottsmajoritetens sida gör -- och det gör tydligen regeringen också -- den bedömningen att det inte handlar om några äventyrligheter, som Leif Marklund påstår här. Man vill skapa fasta regler och ramar för verksamheten och ge möjligheter att utveckla nya former för handel med finansiella instrument. Att det finns invändningar mot förslaget på olika håll är ingenting ovanligt. Det vore snarare ovanligt om vi skulle diskutera ett förslag som alla var helt oh hållet överens om. Det är inget särskilt med detta. Dessutom är en del aktörer som har synpunkter naturligtvis angelägna om att behålla en viss ställnig på den marknad som redan i dag existerar. Så deras ställningstagande får ses mot den bakgrunden.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Göran Hägglund: Anser Göran Hägglund att större kunskap finns i en liten snäv krets inne på departementet? Man försvarar ju ett förslag som inte gick ut på remiss och som inte är prövat på något sätt. Man nonchalerar helt den största kunskapen på det här området och skriver en proposition utifrån en mycket snäv syn på frihet under frihetens tecken.
Fru talman! Jag anser att den största kunskapen finns på marknaden. Det kommmer att visa sig när de nya formerna har öppnats. Finns det behov av den här typen av handelsplatser, kommer sådana att öppnas. Kunderna kommer att utnyttja den möjligheten, och företag kommer att verka där. Om det inte finns några behov och marknaden bedömer att det här är en äventyrlighet, som Leif Marklund beskriver det, kommer ingen handel att ske. Jag vidhåller alltså att den uppläggning som föreslås i betänkandet innebär de ramar som är nödvändiga. Det här kommer att ge nya och spännande möjligheter för handel med finansiella instrument.
Fru talman! Jag tackar Göran Hägglund för svaret. Det var mycket bra att han konstaterade att den största kunskapen finns på marknaden, men då borde ju också regeringen ha tagit hänsyn till den kunskapen innan man skrev som man gjorde.

Fru talman! Det betänkande som vi just nu diskuterar har rubriken Vissa elmarknadsfrågor. Jag upplever denna rubrik som en något blygsam och opretantiös beskrivning av någonting som kommer att spela en betydligt större roll i framtiden än vad vi kanske har en aning om i dag. I betänkandet slår man fast tre punkter. För det första: Målet för förändringarna skall vara att utnyttja produktions och distributionsresurserna mer rationellt. För det andra: För att åstadkomma detta måste konkurrensen skärpas så att det blir en effektivare prisbildning. För det tredje: Möjligheterna till import och export av elektricitet skall ökas. Allt detta är bra och riktigt. Regerinen går väldigt försiktigt fram i den proposition som behandlar den här frågan. Det är klart att det finns anledning att fundera litet grand. Trots allt har svensk kraftindustri fungerat väldigt rationellt under många år. Sverige har därigenom haft en god tillgång på el för utbyggnad av näringslivet och även för att ge hushållen tillgång till billig el. Det är värt att notera att det finns en uppenbarlig risk för att elen söker sig till den marknad, där man är beredd att betala ett högre pris, när den svenska elmarknaden öppnas mot Europa. Det blir då fråga om en balansgång mellan att bevara en konkurrensfördel när det gäller tillgången till billig el kontra de resultat som uppnås genom en ökad konkurrens på den svenska elmarknaden och de många fördelar som ändå finns med en öppnare och friare marknad. Det är därför riktigt att man tar det här steget, men att man går försiktigt fram. Just med den ömsesidighet som Birgitta Johansson nyss talade om och som vi är överens om finns det möjligheter att uppnå en lämplig balans efter hand som marknaden öppnas för anpassning till och förhandlingar med andra länder. Vi är klart medvetna om att man i många av Västeuropas länder har långa förmånliga leveransavtal i fråga om el, där elpriset ligger mycket lägre än vad den svenska industrin är van att betala i Sverige, trots att vi har en fantastiskt fin mix mellan kärnkraft och vattenkraft. Därför måste just ömsesidigheten vara ledstjärnan i det successiva öppnandet av den svenska elmarknaden. Fru talman! Egentligen är skillnaden mellan reservanterna och majoriteten väldigt liten. I rimlighetens namn skulle alla partier ha kunnat vara överens om det här steget. Vi är överens om målet, om behovet av konkurrens och vi är också överens om att möjligheterna öppnas mer mot Europa. Det enda som det hela gäller är frågan huruvida Svenska kraftnät skall vara ett aktiebolag eller ett affärsverk.

Vidare står det: ''Enligt utskottets mening bör storkraftnätet inkl. överföringsförbindelserna med utlandet, mot bakgrund av dess ställning som ett naturligt monopol förvaltas av Svenska kraftnät. Utskottet tillstyrker sålunda regeringens förslag i detta avseende.'' Så den sista meningen i stycket: ''I dagens läge skulle dock en privatisering innebära en uppenbar risk för att konkurrensen sätts ur spel.'' Det blir så, fru talman, att den särskilde utredaren, för att det skall bli en bra och naturlig balans, kommer att beakta de problem och de risker som den ökade exponeringen utsätter svensk kraftverksindustri för.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
Fru talman! Vad som står i de stycken som Per Richard Molén läst upp är alldeles riktigt. Vi har ungefär samma ståndpunkt när det gäller de frågor som rör Svenska kraftnät. Men eftersom Svenska kraftnät bildades den 1 januari bör man ha lugn och ro, och den särskilde utredaren bör få möjlighet att belysa de olika problem som finns både på konkurrensområdet och när det gäller vissa lagstiftningsfrågor avseende överföring av el. Mot denna bakgrund har vi skrivit vår reservation. Vi menar att det nu inte skall göras några uttalanden, utan vi vill behålla affärsverksformen.

Fru talman! Då vi nu har att behandla näringsutskottets betänkande rörande ombildning av Stadshypotek, bör det noteras att den socialdemokratiska regeringen under slutet av förra riksmötet förelade riksdagen en proposition, som genom motioner från övriga partier avvisades. Den nu sittande borgerliga regeringen återkallade propositionen 1991 för att våren 1992 i princip lägga fram samma proposition. Detta kan tyckas märkligt. Fru talman! I propositionen föreslås att Ombildningen sker genom att hypoteksföreningarna fusioneras, varefter rörelsen förs över till ett av kassan helägt aktiebolag. Eftersom det nu framlagda förslaget i stort överenstämmer med det tidigare socialdemokratiska förslaget, ansluter vi oss i huvudsak till propositionen. På en punkt har vi en annan uppfattning än regeringen. Vi anser att riksdagen redan nu bör föreskriva kassan att till staten betala kassans värde före fusionen mellan kassan och föreningarna. Detta belopp beräknas till ca 5 miljarder kronor. Statens anspråk på denna förmögenhet kan regleras genom ett skuldebrev till staten på 5 miljarder kronor. För denna kredit bör kassan betala en rimlig ersättning tills skulden är reglerad. Regeringen kan här förhandla med kassan om rimlig ersättning och om hur skulden skall avvecklas. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 och bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Fru talman! Med det socialdemokratiska förslaget vill ni att staten skall plocka åt sig dessa fem miljarder. Vi hävdar att det inte finns någonting som säger att det här är statens pengar. Som jag sade i mitt tidigare inlägg kan man inte hänvisa till att man har varit gynnad av tidigare skatteregler. Man kan hänvisa till många andra organisationer, företag och myndigheter som har varit missgynnade i andra sammanhang och där det i så fall skulle kunna få motsatt verkan. Jag tycker att det är en icke bärande anledning att plocka in dessa pengar till staten. Jag förstår mycket väl Socialdemokraterna, som i dagens läge har sett det här som en bra utväg för att kunna finansiera andra saker i sitt budgetförslag. Därför vill man ta in dessa fem miljarder. Vi anser fortfarande att det inte är rätt.
Fru talman! Jag vill än en gång påtala för utskottsmajoritetens företrädare att det handlar om mycket gynnsamma skatteregler och att Stadshypotek har fått nästintill rena subventioner genom sina kreditgarantier hos staten. Om man har subventionerat någonting är det väl rimligt att det inte är konfiskering om man tar igen det i ett sådant här läge. Utskottsmajoritetens företrädare borde också vilja komma åt de fem miljarderna. Mot bakgrund av rörigheten, den tappade känslan för svensk ekonomi och det budgetunderskott vi har i Sverige i dag borde dessa fem miljarder faktiskt vara mycket tilltalande.

Herr talman! Man skulle nog kunna säga att det råder ganska stor enighet i Sveriges riksdag om utformningen av företagsbeskattningen. Det har varit så ganska länge, åtminstone sedan utredningen om reformerad företagsbeskattning lade fram sitt betänkande någon gång i slutet på 80 Det finns egentligen inte heller någonting i detta betänkande från skatteutskottet som jävar detta påstående. Oppositionen, som väl är mer av teknisk art, accepteras till nästan hundra procent. Det finns också en stor majoritet för att avslå de allra flesta av motionerna, även om det måste sägas att vi i det här sammanhanget nog har litet skilda utgångspunkter för avstyrkandet av en del av dem. Den borgerliga majoriteten avstyrker dem därför att man vill utreda vidare och förmodligen också komma tillbaka senare med förslag som påminner om dem som finns i motionerna. Vi socialdemokrater vill avslå motionerna därför att vi tycker att deras förslag är felaktiga. Jag skulle t.ex. tro att många borgerliga ledamöter här i kammaren i dag skulle vilja rösta för motionen om avskaffande av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Om man tänker tillbaka på vad som har förevarit, finner man att såväl moderater som folkpartister ivrigt har förespråket att dubbelbeskattningen av aktieutdelningar skall avskaffas. Vi socialdemokrater säger nej till detta, eftersom vi tycker att dubbelbeskattningen skall vara kvar, inte minst mot bakgrund av den mycket förmånliga företagsbeskattning som gäller i Vi socialdemokrater har reserverat oss till förmån för två motioner. Den ena motionen är en partimotion med Ingvar Carlsson som första namn och handlar om beskattningen av enskilda företagare. Där har vi velat peka på två problem som kan uppstå när riksdagen så småningom skall ta ställning till den proposition som är under utarbetande och som grundar sig på utredningen om neutral företagsbeskattning. Vi tycker att det finns två problem som bör beaktas i detta sammanhang, och vi menar att riksdagen skall tala om detta för regeringen. För det första tycker vi att man vid beskattningen av enskilda företag skall se till att det blir en neutralitet inte bara i förhållande till andra företagsformer, utan också i förhållande till enskilda löntagare. Det är en nog så besvärlig balansgång, och det kan man inte tala om tillräckligt ofta. När man för det andra, som utredningen föreslår, vill sänka skatten med 2 miljarder kronor för denna grupp av företagare, kommer det att uppstå risker för skatteplanering. Det är något som man borde tänka på när man utformar propositionen. I en annan reservation har vi socialdemokrater krävt en skärpt kontroll av företagens utlandsförlagda kurser och konferenser. Vi och väldigt många andra vet att det här är något som missbrukas. Det är inte konferenser och kurser som man åker till utan någonting helt annat, som sker under täckmantel av konferens eller kurs. Vi tycker också att det är viktigt att sådana verksamheter i så stor utsträckning som möjligt förläggs till Sverige. Det skulle vara bra inte minst för den svenska turistnäringen. Därför har vi yrkat på ett tillkännagivande till regeringen om detta. När nu detta om enigheten om företagsbeskattningen är sagt, bör man i fullständighetens namn också tala om att det finns mörka moln vid horisonten. Det verkar som om regeringen faktiskt skulle vilja blåsa till strid även när det gäller företagsbeskattningen. Jag tänker på den utredning som skatteministern har tillsatt alldeles i dagarna med uppgift bl.a. att lägga fram förslag om att sänka bolagsskattesatsen till 25 %. Jag skulle vilja fråga var logiken i det förslaget finns. Tidigare har den borgerliga regeringen sänkt kapitalinkomstskatten och förmögenhetsskatten med hänvisning till förhållandena i EG, trots att vi alla vet att det egentligen inte finns någon gemensam linje inom EG när det gäller förmögenhetsbeskattningen och kapitalinkomstbeskattningen. Det är mycket stora variationer inom EG på den punkten. Man har ändå hänvisat till förhållandena i EG, för att därmed kunna motivera väldiga skattesänkningar för kapitalägare och förmögenhetsinnehavare. När det gäller bolagsskatten vet vi att det finns en mycket långt framskriden diskussion i EG med konkret utarbetade förslag, som innebär att man skall ha en minimiskattesats på 30 %. Trots detta kommer alltså regeringen att föreslå att bolagsskattesatsen skall sänkas till 25 %. Det är därför som jag efterlyser logiken i detta förslag. I utredningens direktiv finns det också en del andra skrämmande propåer. Man föreslår t.ex. att underskott i näringsverksamhet skall kunna kvittas mot inkomst av tjänst. Det är inget som helst tvivel om att ett genomförande härav kommer -- det vet vi av bitter erfarenhet -- att leda till ökad skatteplanering. Det är också ett slag mot skattereformens grundprinciper. Det är egentligen bara att med ett visst vemod konstatera att folkpartiet på den punkten har blivit överkört än en gång av den moderata ångvälten. Man är nu i full färd med att riva upp i stort sett hela skattereformen. Det blir inte särskilt mycket kvar. Herr talman! Det finns dock anledning att återkomma till detta i senare diskussioner, och jag skall därför inte fördjupa mig mer häri. Jag skall avsluta mitt anförande med att yrka bifall till de reservationer, nr 3 och nr 8, som socialdemokratin har knutit till betänkandet.

Herr talman! Jag har hastigt och lustigt fått överta uppgiften att företräda mitt parti här, eftersom Peter Kling i går kväll tyvärr insjuknade och nu ligger på sjukhus. Han kan alltså inte delta i debatten i dag. Jag är av naturliga skäl inte särskilt insatt i dessa ärenden, men jag vill ändå ta upp en fråga som jag vet är synnerligen angelägen för Peter Kling. Det gäller möjligheterna till avskrivning vid rån. Som bekant är det enbart banker som har möjligheten att göra en sådan avskrivning. Det är märkligt att om man har blivit utsatt för ett rån, som naturligtvis har bekräftats vid en utredning, inte skall få göra avdrag för det i sin rörelse. Det är också anmärkningsvärt att det finns en s.k. positiv skrivning i denna fråga i ett betänkande som lades fram tidigare i våras. Trots det har regeringen inte återkommit med något förslag i den här riktningen. Det finns en liknande positiv skrivning även i det betänkande vi behandlar nu. 12 och reservation 7 vid mom. 14. Givetvis står vi även bakom övriga reservationer, men vi nöjer oss med att yrka bifall till dessa.